Herr talman! Johan Forssell har frågat mig när jag avser att påbörja och slutföra det nödvändiga lagstiftningsarbete som krävs för att riksdagens beslut om förstärkt jämställdhetsbonus ska verkställas. Tina Ghasemi har frågat mig hur jag och regeringen avser att tillgodose tillkännagivandet från riksdagen om den förstärkta jämställdhetsbonusen.Regeringen beskrev i budgetpropositionen sin syn på jämställdhetsbonusen, det vill säga att den inte har haft avsedd effekt på fördelningen av föräldrapenning mellan män och kvinnor. De utvärderingar som har gjorts indikerar att bonusen inte har påverkat hur föräldrarna fördelar föräldrapenningen mellan sig. Trots att bonusen funnits sedan 2008 har många föräldrar fortfarande mycket låga kunskaper om bonusen. Regeringen anser att avgörande steg behöver tas för att uppnå ett mer jämställt nyttjande av föräldrapenningen. Barns rätt till båda sina föräldrar måste stärkas.Riksdagen har i december 2014 beslutat om ett tillkännagivande om att förstärka jämställdhetsbonusen. Regeringskansliet bereder frågan.
Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret.Jag ställde den här interpellationen redan den 9 februari, alltså för lite drygt en månad sedan. Svaret har blivit fördröjt, men bättre sent än aldrig, naturligtvis.Vi står här i dag, tre månader senare, och regeringen har fortfarande inte överlämnat någon proposition eller sagt när man tänker överlämna en sådan. Man har inte ens sagt huruvida man tänker göra det eller inte.Jag vill gärna förtydliga en sak i debatten: Den här interpellationen handlar inte om antalet pappamånader. Den handlar egentligen inte ens om vad regeringen har för uppfattning i sak om jämställdhetsbonusen, för det känner vi till sedan länge.Herr talman! En utgångspunkt för vårt parlamentariska system är att regeringen så långt det bara är möjligt och med den skyndsamhet som respektive beslut kräver ska tillgodose riksdagens tillkännagivanden. Det är ingen nyhet, utan det är en fastlagd praxis sedan åtminstone någon gång på 90-talet.En del tillkännagivanden kan ta tid att hantera. Det kan vara komplicerad materia att titta på; det kan vara ett omfattande utredningsarbete som krävs. Det kan ibland vara så att lagstiftningar står mot varandra. Då behöver man en viss beredningstid.Å andra sidan kan det ibland vara väldigt enkelt att tillgodose riksdagens tillkännagivanden - till exempel i det här fallet. Det är ingen omfattande ny reform som riksdagen har bett om, utan det är en existerande reform som har funnits ända sedan 2008. Det är en ändring som i och för sig är viktig för väldigt många föräldrar och familjer där ute men som egentligen är av teknisk karaktär. Det borde faktiskt inte vara någonting som ska behöva dra ut på tiden så här länge. Jag blir faktiskt lite oroad över hur regeringen ska kunna få saker gjorda med tanke på att det finns gott om frågor som är betydligt mer komplicerade än denna och kräver mer utredningsarbete.Varför är då detta viktigt? Jo, först och främst för att jämställdhetsbonusen förra året betalades ut till 230 000 personer. Många av dem skulle med den här förstärkningen få högre bonus och därmed ha starkare ekonomiska incitament för att dela mer lika på föräldrapenningen.Det är därför som det här tillkännagivandet inte går att jämföra med många andra. Det här är inte någonting att se över, återkomma om eller utveckla, utan det är ett skarpt tillkännagivande som syftar till en reform som det redan finns finansiering för.Herr talman! Mot bakgrund av svaret ställer jag fortfarande den fråga som jag inte tycker har besvarats, nämligen när regeringen tänker verkställa det som riksdagen har beslutat om.Jag måste också fråga: Vad är det egentligen som tar så lång tid för regeringen att man efter tre månaders arbete inte ens har lyckats avisera en proposition i frågan? Vad är det för komplicerade juridiska överväganden eller svårartade tekniska problem som upptar så mycket av regeringens tid? Jag hoppas att socialförsäkringsministern vill ta tillfället i akt att berätta om detta.

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka Annika Strandhäll för svaret men också med att vara tydlig.Den här interpellationen, eller de här två interpellationerna, handlar varken om en tredje öronmärkt månad eller om vad regeringen tycker i sak om jämställdhetsbonusen. Det råder det nämligen inte så stort tvivel om; det är rätt välkänt sedan tidigare. Frågan handlar snarare om när regeringen tänker överlämna en proposition om en förstärkt jämställdhetsbonus och verkställa riksdagens fattade beslut.Det har nu gått tre månader sedan en majoritet i riksdagen röstade för en förstärkt jämställdhetsbonus. I Strandhälls svar framkommer att frågan just nu bereds i Regeringskansliet. Det regeringen behöver genomföra är en mindre, okomplicerad ändring av lagstiftningen. Att ärendet fortfarande bereds efter snart tre månader tycker jag är rätt anmärkningsvärt. Vad är det egentligen som tar så lång tid för regeringen att bereda?För att ta ett jämförande exempel: Den särskilda nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga som riksdagen också biföll i december - samma dag som jämställdhetsbonusen - valde regeringen att överlämna en proposition om redan i januari. Frågan är varför regeringen dröjer med att verkställa riksdagens beslut om just jämställdhetsbonusen när man har hunnit bereda andra beslut som är tagna vid samma tidpunkt.Låt mig kort få ta bakgrunden. Vi vet att kvinnor tar ut huvuddelen av föräldraledigheten, att de tar ett större ansvar för hemarbetet och att många också går ned i arbetstid. Detta får såklart negativa konsekvenser för lönen och för kompetens och karriärutvecklingen men också för den framtida pensionen.Vi vill såklart fortsätta bidra till jämställdhetsarbetet. I höstas föreslog vi därför en förstärkning av bonusen för att öka mäns och kvinnors drivkrafter att fördela föräldrapenningen mer jämlikt.I december valde riksdagen att ställa sig bakom Alliansens förslag.

Samma svar får vi nu i denna debatt.Låt mig vara tydlig. Det här handlar om en okomplicerad lagändring som borde gå att bereda skyndsamt eftersom riksdagen redan gjort den politiska bedömningen att ändringen ska genomföras. Min fråga till statsrådet är därför: När tänker regeringen tillgodose beslutet från riksdagen om den förstärkta jämställdhetsbonusen?
Herr talman! Det har bara gått några månader sedan valet; ändå är budskapet nu att det har tagit väldigt lång tid. Jag kommer ihåg de två förra mandatperioderna och att det var en del saker som tog lång tid då också.Jag tänker framför allt på fas 3. I juni 2011 kom tillkännagivandet från riksdagen att vi skulle stoppa anvisningarna till fas 3 eftersom det inte fungerade - det ledde inte till att vi fick ned arbetslösheten, utan det blev bara förnedring för ungefär 35 000 arbetslösa människor. Det gick tre och ett halvt år, och nu har vi haft ett val. Vi lever fortfarande under fas 3. Det beror på att vår budget tyvärr inte gick igenom och att vi lever enligt det gamla.Därför tycker jag att det är lite märkligt att man i det här sammanhanget talar om att det skulle ha tagit väldigt lång tid, när man kunde hålla på med fas 3 i tre och ett halvt år utan att göra någonting trots att riksdagen krävde det och trots att det visade sig att det inte fungerade, att det var en ineffektiv och dyr åtgärd som låste in människor. Jag tycker alltså att det är väldigt märkligt att man har svängt 180 grader i den här frågan.Därför tycker inte jag att detta är den mest prioriterade reformen. Det är klart att regeringen ska följa riksdagens beslut, men om man ser till prioriteringsordningen borde det ju vara det som har visat sig fungera väldigt bra som man ska lyfta fram, inte det som har fungerat dåligt. Den här reformen kostar ju pengar, och om den inte ger någon effekt är frågan om detta bör stå högst på prioriteringslistan. Det finns såklart med i regeringens arbete eftersom man följer riksdagens beslut.Jag tycker inte att det är helt oväsentligt att ta upp föräldraförsäkringen i sammanhanget. Målen med jämställdhetsbonusen var att man skulle öka jämställdheten. I praktiken handlar det om att fler pappor skulle ta ut föräldraledighet.Försäkringskassans analys visar tydligt att de vikta månaderna - de kallas pappamånader, men de innebär att två månader är vikta för vardera föräldern och måste tas ut för att inte brinna inne - har haft effekt. Man kan se tydligt att det har fungerat.Frågan är: Var hade vi varit i dag utan dessa vikta månader? Jag är rädd för att det hade sett betydligt värre ut, trots att det fortfarande är stora problem. Därför borde det rimliga steget vara, om man nu verkligen vill få ett mer jämställt uttag, att man går vidare med ytterligare en vikt föräldramånad. Jag är övertygad om att inom ett par år efter en sådan reform kommer vi att ha sett en förändring. I dag kan man se att förändringen väldigt nära har följt de två månaderna. I dag tar män ut ungefär 25 procent av dagarna. Det är tyvärr inte riktigt så många dagar i praktiken eftersom många kvinnor tar ut obetalda dagar. I praktiken är det 90 procent av dagarna som kvinnor är hemma. Men om man ser till betalda dagar tar alltså männen ut ungefär 25 procent. Det följer ganska nära de så kallade pappamånaderna.

Herr talman!

Låt mig börja med att den enskilt viktigaste reformen för att få ett mer jämställt samhälle och arbetsliv är att få ett mer jämlikt uttag av föräldrapenningen. Så långt verkar vi vara tämligen överens. Det bådar gott inför framtiden. Jag hoppas därför att de partier och ledamöter som faktiskt menar allvar med sina jämställdhetsambitioner också tar ansvar för att reservera ytterligare tid för vardera föräldern i föräldraförsäkringen.Jag vill också vara noggrann med att understryka att det är långt ifrån tillräckligt, men det har bevisligen gett effekt. Därför är det också hög tid att ta nästa steg.Någon sådan effekt av jämställdhetsbonusen kan inte fastställas. Därför är det viktigt att se till båda delarna. Hur gärna Johan Forssell och Tina Ghasemi än vill att en utökad jämställdhetsbonus ska ha effekt på jämställdheten finns det helt enkelt inga belägg för att den vare sig har haft eller kommer att ha en sådan inverkan.Låt mig vidare konstatera att Försäkringskassan så sent som 2013 gjorde en undersökning om föräldrarnas kunskap om jämställdhetsbonusen och hur den påverkade föräldrarnas uttag av föräldrapenningen. Där kan vi se att 18 procent av föräldrarna inte hade kännedom om bonusen, och tre fjärdedelar av dem som hade kunskapen uppgav att det ändå inte har påverkat dem att fördela uttaget mer likt.Till bilden kan vi också addera det vi vet, nämligen att kvinnor som har högre inkomster än sina män ändå är föräldralediga i betydligt högre utsträckning. Detta avslöjar, menar jag, att det ojämställda föräldrapenningsuttaget inte bara handlar om löneskillnader mellan kvinnor och män, utan att det i grund och botten handlar om betydligt mer djupgående förklaringar om könsnormer, som naturligtvis också påverkar löneskillnaderna. Det ska vi vara på det klara med.En bonus som ekonomiskt incitament för jämställdheten är ett tämligen tunt plåster på ett djupt sår.

Det behöver vi ha klart för oss när vi diskuterar föräldraförsäkringen.

Herr talman! Den här interpellationen handlar inte så mycket om sakfrågan som om formfrågan. Det är ganska tydligt när vi nu har icke-socialistisk majoritet i riksdagen att man också har en icke-socialistisk budget att hantera. Gång efter annan visar det sig dock att man trilskas när det gäller att ta till vara de tillkännagivanden som kommer från kammaren till regeringen. Här diskuterar vi just jämställdhetsbonusen, som har varit väldigt tydligt aviserad som ett intresse från kammaren och som det ansvariga statsrådet, som jag upplever det, förhalar det hela genom att i sitt svar lakoniskt konstatera: "Riksdagen har i december 2014 beslutat om ett tillkännagivande om att förstärka jämställdhetsbonusen. Regeringskansliet bereder frågan." Det är den nyhet som statsrådet har att anföra för kammaren i ärendet i dag.Jag vill upplysa denna kammare och åhörarna av debatten om att i fredags debatterades en interpellation just om tillkännagivandens betydelse och hur regeringen hanterar tillkännagivanden eftersom de har blivit så många och det har blivit så mycket trilskande och trotsande från regeringen när det gäller att efterkomma dem. Det var konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén som i interpellation 295 ställde denna fråga till statsministern, eftersom det är han som ytterst ansvarar för hanteringen av regeringens arbete. Interpellationen lämnades över till justitieminister Morgan Johansson, som förtydligade just hur regeringen ser på tillkännagivanden. Jag citerar hur Morgan Johansson uttryckte sig under interpellationsdebatten: "Om regeringen inte delar riksdagens mening i en fråga och inte har för avsikt att tillgodose riksdagens önskemål, innebär praxis - som konstitutionsutskottet konstaterat - att regeringen i stället bör underrätta riksdagen om detta inom den tidsgräns som angetts i tillkännagivandet. Även skälen till att regeringen inte har tillgodosett tillkännagivandet bör redovisas. Om beredningen skulle dra ut på tiden är det angeläget att regeringen till riksdagen lämnar fullgod information om orsakerna till beredningstidens längd. "Lite längre fram i interpellationsdebatten nämner justitieministern exempel på när regeringen har anledning att kanske inte omedelbart komma tillbaka med vad kammaren önskat i ett tillkännagivande. Justitieministern har själv fått ett tillkännagivande från kammaren om så kallad eftersupning, det vill säga att om man har druckit alkohol och framför fordon kan man tillföra sig alkohol i efterhand och sedan kan göra gällande att man inte var alkoholpåverkad under det att man framförde fordonet. Eftersupning är något som vi vill lagreglera från kammarens sida, men det visar sig lagtekniskt att det inte är möjligt med tanke på att man har en rätt att undanröja bevis för sin egen person.

Därför tycker jag att statsrådet är skyldig oss ett mer konkret svar än det som har lämnats.
Herr talman! Jag vill tacka för frågorna.Det finns inte någon reglering av eller författning om riksdagens beslut om tillkännagivanden till regeringen. Det finns inte heller någon reglering av regeringens hantering av sådana beslut. Precis som har påpekats här bör beredningsåtgärder vidtas skyndsamt, men det måste också finnas en förståelse från riksdagen för att en fråga kan kräva utredning och att lagstiftningsprocessen kan ta tid.Om regeringen gör en annan bedömning än riksdagen ska regeringen, precis som Finn Bengtsson påpekar, återkomma till riksdagen med bedömningen och sina skäl för den. Regeringen har för avsikt att göra det. Men som vi också har påpekat är vi inte färdiga med beredningen ännu. Det har delvis att göra med sakfrågan i sig.Det här är en sakfråga som regeringen, som är en feministisk regering, bedömer är av oerhörd vikt. Den handlar om hur vi ökar barns rätt och tillgång till båda sina föräldrar. För att göra det behöver vi lägga fram förslag som faktiskt kan få effekt.Det handlar dock inte bara om det. Jag noterar att Johan Forssell inleder sitt inlägg med att det inte handlar om antalet pappamånader. Men för mig som ansvarig minister för de här frågorna är det som Gustav Möller sa: Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.Verkligheten är sådan att riksdagen föreslår en förstärkning av en åtgärd som från 2008 har kostat skattebetalarna 1 miljard kronor. Om man säger att det inte finns någon utvärdering som pekar på effekten av jämställdhetsbonusen skulle jag vilja säga att det finns just precis det. Det finns flera utvärderingar, både från Försäkringskassan och från Inspektionen för socialförsäkringen, som talar om för oss att just den här åtgärden har haft noll effekt på det som den var avsedd för.Jag är övertygad om att intentionerna när man föreslog ett införande av jämställdhetsbonusen var väldigt goda. Och jag vet att målsättningen var att man skulle utöka det jämställda uttaget av föräldrapenningen med ungefär 25 procent. Som en följd av införandet av jämställdhetsbonusen har det jämställda uttaget, enligt utvärderingarna, ökat med just noll. Därför har jag som ansvarig minister, med ansvar för skattebetalarnas pengar, ett ansvar för att göra en seriös bedömning innan jag kommer med ett förslag till Sveriges riksdag i den här riktningen.Jag har tagit del av utvärderingar. Och jag har tagit del av inspel från olika intressenter i frågorna. Som ni förstår vill jag ändå göra det tydligt att jag är tveksam. Men jag kommer naturligtvis att följa vad som gäller för tillkännagivanden från Sveriges riksdag och återkomma med ett tydligt besked i frågan.

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag delar en del av de åsikter som har framförts tidigare. Det finns viktiga jämställdhetsproblem i dag. Uttaget i föräldraförsäkringen är ett av dem.Jag ska inte fördjupa mig för mycket i frågan om bonusens vara eller icke vara. Det finns olika uppfattningar i den här kammaren. Jag kan bara konstatera att bonusen används av 230 000 människor runt om i Sverige i dag. 90 procent av föräldrarna tycker att det är bra att bonusen finns. Vi ser att det finns stöd utanför köksborden också. Eftersom statsrådet har facklig bakgrund kan jag påpeka att TCO:s ordförande sa i veckan att "det skulle vara djupt olyckligt om regeringen väljer att avskaffa bonusen".Vi vet också att bonusen inte har haft tillräcklig effekt. Så är det. Det är en anledning till att Alliansen valde att föreslå den förstärkning av jämställdhetsbonusen som vi nu pekar på.Jag uppskattar att statsrådet citerar Gustav Möller. Det är en väldigt bra princip, och jag hoppas att hon kan bära med sig den principen när många andra viktiga frågor ska avgöras framöver, inte minst den kraftiga bidragsutbyggnad som regeringen har aviserat.Jag vill gå tillbaka till grundfrågan. Det är nu mars månad, inte november. Riksdagen har debatterat detta. Riksdagen valde att bifalla Alliansens budget, och nu handlar det om framtiden. Det är därför som vi är här i dag.Det kan finnas rimliga skäl till att man inte väljer att omedelbart tillgodose ett tillkännagivande. Det kan, som sagt, vara ett omfattande utredningsbehov. Det kan vara att lagarna står mot varandra, och det kan vara att man först måste grunna på vad mer allmänna tillkännagivanden innebär. Men "jag vill inte" är ett ganska dåligt skäl för att inte göra det som riksdagen har bestämt. Det hade Socialdemokraterna aldrig accepterat i opposition. Frågan är varför man nu gör det i regeringsställning.Herr talman! Tidigare i debatten drogs det paralleller till nedsättningen av socialavgifterna. Det är ett bra exempel. Det är förvisso en mycket större reform. Det handlar om totalt 18 miljarder kronor. Men besluten togs samma dag i den här kammaren, den 3 december. Ändå lyckades regeringen presentera en proposition redan den 20 januari.Det är positivt att regeringen valde att där tillgodose riksdagens tillkännagivande. Den kanske borde ha kommit ännu tidigare, men man ska inte vara småsur över det. Det var bra. Regeringen tog ansvar. Och det vill jag uttrycka uppskattning för. Men när det gäller jämställdhetsbonusen gäller tydligen en helt annan princip. Frågan är varför regeringen väljer att hantera tillkännagivanden på samma budget på två helt olika sätt. Eftersom regeringen fattar beslut kollektivt måste Annika Strandhäll ha varit med och fattat det beslutet. Varför agerar regeringen helt annorlunda när det gäller just jämställdhetsbonusen?Det finns många tillkännagivanden under årens lopp som kanske inte har hanterats med den skyndsamhet som man kan kräva. Det har nog olika regeringar varit skyldiga till. Men det här är ett ganska unikt tillkännagivande. Det handlar nämligen om någonting som borde ha trätt i kraft redan den 1 januari i år. Jag tror att alla inser det orimliga i att man ska dra ett sådant beslut i långbänk när pengarna redan finns avsatta sedan två månader tillbaka. Det är väldigt märkligt.Jag uppskattar att den här regeringen talar mycket om samarbete. Samarbetsregeringen Löfven är bra och vackra ord. Men de orden förpliktar också. Man kan inte tala om samarbete och sedan göra precis tvärtom. Det är som att skicka en inbjudan där det står: Låt oss samarbeta och försöka komma överens. Om man sedan vänder på den står det: Det här ska vi komma fram till.

Herr talman! Jag delar till viss del den bild som förmedlas i debatten. Det finns många problem i vårt samhälle som behöver förändras men också som behöver förbättras. Vi vet att attityder och beteendemönster tar längst tid att förändra.Försäkringskassans analyschef menar att vi måste sprida kunskap om vilka konsekvenser ett ojämställt uttag får. Hur man delar föräldraledigheten korrelerar med hur man flera år senare delar på till exempel hushållsarbetet i familjen. Till det kommer konsekvenser i karriären, löneutveckling och pension som jag också nämnde tidigare.Men om det finns en kunskapsbrist om just jämställdhetsbonusen - det finns det tydligen här - är det inte ansvarsfullt av oss politiker att alltid svara att vi ska slopa eller avskaffa. Bristen kanske snarare ligger i att vi måste öka kunskapen. Därför har vi just förstärkt jämställdhetsbonusen.Vi har såklart respekt för att regeringen må ha en annan uppfattning i en rad olika frågor än vad riksdagen har. Så är det ju i politikens vardag. Men av samma anledning vill vi, riksdagens majoritet, ha samma respekt tillbaka. Regeringen bör ta hänsyn till riksdagens fattade beslut.Men vi står inte här och tjafsar för tjafsandets skull. De som drabbas mest är beklagligtvis alla de barnfamiljer som får en mindre jämställdhetsbonus än vad som var tänkt.Herr talman! Med vår politik vill vi bidra till goda förutsättningar för jämställdhet mellan föräldrarna. Vi tror att grunden för en mer jämställd arbetsmarknad läggs genom en förbättrad jämställdhetsbonus, möjlighet för fler att gå upp i arbetstid, en politik som underlättar för människors livspussel och reformer som gör det mer lönsamt att arbeta. Så gott som dagligen läser vi om stress, livspusselsproblem och ökade sjukskrivningar, i synnerhet bland kvinnor. Då behövs det fler lösningar, inte färre.Därmed återgår jag till min grundfråga. Vi har fått besked om att regeringen avser att återkomma. Men när i tid tänker regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om en förstärkt jämställdhetsbonus?
Herr talman! Den här reformen har inte fått effekt. Det går inte att påvisa någon effekt över huvud taget. Däremot har de vikta föräldramånaderna haft en väldigt tydlig effekt. Då borde det vara uppenbart att man prioriterar det som ger effekt och inte det som inte ger effekt och som dessutom kostar en massa pengar. Ska man lägga ned skattemedel på något ska det också ge effekt. Något annat vore orimligt.Det största problemet för mig är inte om föräldrar skulle bli utan jämställdhetsbonusen. Det stora problemet för mig är om den utveckling som vi har sett hittills fortsätter, det vill säga att uttaget är så ojämställt som det är och de konsekvenser som det får.Föräldraledigheten rör sig om en kort tid i livet, men det ojämställda uttaget får effekter hela livet. När kvinnor får barn börjar deras inkomster att påverkas negativt. För män kan man till och med se motsatt effekt. Många män får bättre inkomst efter att de har blivit föräldrar.Kvinnor tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än män under sitt arbetsliv. Räknar man in pensionen blir det ännu värre. Många män får sämre kontakt med sina barn på grund av att de inte har knutit an tidigt i sina barns liv, vilket föräldraförsäkringen är till för.Alla är vinnare på ett mer jämställt uttag: kvinnorna på arbetsmarknaden, barnen som får en god och nära kontakt med båda sina föräldrar och papporna som får god kontakt med sina barn. Ju mer ojämställt det är, desto större risk för att kvinnor tar hand om det obetalda hemarbetet. Det är till och med större risk för separationer. Alla är alltså vinnare på ett mer jämställt uttag, och då ska vi genomföra det som fungerar.

Herr talman! Jag noterar att det inte alltid är så lätt att själv leva upp till önskemålet att hålla sig till formfrågan och hålla sig borta från sakfrågan, som i det här fallet handlar om föräldraförsäkringen och jämställdhet.Jag hörde Johan Forssell som argument för en utökad jämställdhetsbonus anföra att det är så många som använder den, och så är det naturligtvis. Det här är någonting som är automatiserat, och det är många människor som berörs. Men det gör det ännu mer anmärkningsvärt att bonusen inte har fått den avsedda effekten. Det aktualiserar frågan: Finns det kanske någonting annat som vi kan göra i stället?Socialdemokraterna och regeringen har landat i en tredje så kallad pappamånad och mer reserverad tid för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Vi har ju sett tidigare att det har gett en betydande effekt. Fortfarande har vi inte kommit tillräckligt långt på det här området, men eftersom det har gett effekt, låt oss fortsätta att utveckla jämställdhetsarbetet på det sättet.Sedan kan jag inte låta bli att bli lite nyfiken på fortsättningen av den här debatten och de debatter som vi kommer att ha framgent. Jag tycker mig ändå höra att vi har en väldigt bred samsyn om att vi behöver se till att få ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det gläder mig verkligen.Jag hoppas att det kan bli på det sättet, och jag ser fram emot en sådan diskussion här i kammaren.
Herr talman! När man hör statsrådet och Socialdemokraterna yttra sig i sakfrågan förstår jag den frustration som man känner inom socialdemokratin. Man har inte egen makt i denna kammare. Inte ens tillsammans med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet har man det. Det finns en klar icke-socialistisk majoritet i denna kammare som på löpande band har uttryckt önskemål om att regeringen ska tillgodose tillkännagivanden."Det finns olika sätt att mäta regeringsduglighet. Ett är att se med vilken styrka regeringen förmår att genomdriva sina förslag. Ett annat är hur man kan undvika att få en riksdagsmajoritet emot sig. Den nuvarande minoritetsregeringen har många problem. Ett av dem är att man saknar en fast parlamentarisk majoritet att vila på när man lägger förslag, ett annat är att man gång på gång får oönskade tillkännagivanden från en riksdagsmajoritet. Denna regering har i flera fall visat en uppenbar nonchalans inför de tillkännagivanden som riksdagen har fattat beslut om mot regeringens vilja. "Herr talman! Avslutningsvis är det för mig ett stort hyckleri att höra hur man trotsar riksdagen på ytterligare en viktig punkt där det inte behövs mer beredning, utan man har fått ett tydligt utslag från riksdagsmajoriteten förra året. Men ännu har man inte kommit till riksdagen med något förslag.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med det som Tina Ghasemi avslutade sitt inlägg med, frågan om jämställdheten. Som ansvarig minister för många av de områden som hon räknade upp som problematiska för kvinnor kan jag verkligen hålla med om det som hon sa.Det är vid familjebildningen som mycket sker. Kvinnorna är de som ofta är hemma och tar på sig en större del av det obetalda hemarbetet. Kvinnors ohälsa - sjukförsäkringen är ett annat av mina ansvarsområden - skjuter i höjden efter familjebildningen. Många kvinnor börjar arbeta deltid, lönerna avstannar, karriärutvecklingen likaså.Allt det sammantaget får naturligtvis stor effekt på ett annat av mina ansvarsområden, nämligen kvinnors pensioner. Kvinnor har i genomsnitt nästan 6 000 kronor mindre i pension per månad än män. Det är så verkligheten ser ut. Därför är den här frågan oerhört viktig för oss, och de åtgärder som vi vidtar för att åstadkomma ett mer jämställt uttag behöver vara rätt åtgärder. De resurser som vi har för detta måste därför läggas på rätt saker.Vi kan konstatera, som ni hört av mina tidigare inlägg, att jämställdhetsbonusen inte har gett de effekter som man önskade. Det måste understrykas. När jag lyssnar på mina kolleger från Moderaterna hör jag att det finns ett stort engagemang i jämställdhetsfrågan.

Försäkringskassan har lagt ganska stora resurser på att informera om jämställdhetsbonusen och förändringarna i den, men den har ändå inte fått avsedd effekt.Därför skulle jag vilja komma tillbaka till något som Johan Forssell sa i sitt inlägg, det som gällde de 230 000 familjer som fick jämställdhetsbonus förra året. Ja, det är väl bra för de familjerna, men jag tror att vi i grund och botten måste vara överens om att det var en reform som siktade till att öka det jämställda uttaget. Som en sådan reform har den inte haft den effekten. Därför måste vi våga ta ett steg tillbaka och säga att med tanke på att vi sedan 2008 lagt över 1 miljard på jämställdhetsbonusen kanske vi kan hitta ett smartare sätt att använda resurserna framöver.

Fru talman! Våga ta ett steg tillbaka, säger socialförsäkringsministern. Jag skulle hellre se att regeringen vågade ta ett steg framåt i den här frågan och leverera det som riksdagen har beslutat.Jag har under debatten ställt tre frågor: När tänker regeringen verkställa det som riksdagen beslutat? Vad är det som tar så lång tid för regeringen att grubbla över att man efter tre månader inte ens lyckats avisera en proposition i frågan? Varför har regeringen två helt olika principer för hur man ska hantera tillkännagivandena i budgetpropositionen?Tyvärr har jag inte fått svar på någon av frågorna. Det tycker jag såklart är beklagligt. Det är trist att regeringen inte verkar ha för avsikt att leverera det som har bestämts av riksdagen. Det är faktiskt en ganska nonchalant hållning. Det ligger i sakens natur att tillkännagivandena måste hanteras skyndsamt. Finansieringen finns anslagen från och med den 1 januari. Nu är vi i mars. Det brinner i knutarna, och vi har inte ens en proposition.Det är naturligtvis tråkigt för riksdagen, men framför allt är det tråkigt för de 230 000 föräldrar som får bonusen och som uppskattar den. Vi vet att en förstärkning av bonusen behövs. Utvecklingen går framåt men alltför långsamt. Genom att inte genomföra ändringarna riskerar regeringen att få ta ansvaret för att jämställdheten inte förbättras så mycket som den annars hade kunnat göra.Det har varit en bra diskussion. Jag får tacka för intresset. Det finns risk för att vi ses i kammaren fler gånger, förhoppningsvis för att då diskutera jämställdheten, men kanske också för att tala om tillkännagivandena.

Fru talman! Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men mer behöver såklart göras. Sverige rankas av The Global Gender Gap ReportSvenska pappor tar i dag ut nästan dubbelt så många föräldradagar som för tio år sedan. Trots det har föräldraskapet en dämpande effekt för en jämställd arbetsmarknad. Mer kan och måste göras. Jag hyser stor respekt för det engagemang för dessa oerhört viktiga frågor som finns i kammaren, men uppenbarligen har vi lite olika svar på lösningar. Det är olyckligt om regeringen återkommer till riksdagen med färre lösningar snarare än fler. Det behövs fler lösningar på jämställdhetsområdet, inte färre.När vi gjorde förändringarna 2012 gjorde vi utbetalningen automatisk. Det var ett sätt att underlätta för barnfamiljerna, för föräldrarna. Det är beklagligt att ärendet dröjer, främst för de familjers skull som nu får en mindre jämställdhetsbonus än vad som var tänkt.

Fru talman! Ja, regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i jämställdhetsfrågorna. Det är ingen tvekan om det. Men regeringen har inte för avsikt att återkomma med fler lösningar på jämställdheten utan snarare med rätt lösningar för att uppnå ökad jämställdhet. Det är det som är viktigt. Att återkomma till riksdagen med en jämställdhetslösning som vi ser inte leder till jämställdhet vore av mig som ansvarig minister direkt oansvarigt för som jag sagt har jag också ett ansvar för skattebetalarnas pengar. Det handlar om att återkomma till riksdagen med de rätta lösningarna för att nå ökad jämställdhet.När vi införde den andra månaden ökade uttaget direkt från 71 till 76 procent. Andelen män som använder fler än 60 dagar ökade kraftigt från 23 till 31 procent.När vi införde jämställdhetsbonusen hände ingenting. Den har funnits sedan 2008. Någonstans måste man klara av att dra en slutsats av detta. Vi behöver en ökad jämställdhet. Vi behöver fler lösningar och framför allt rätt lösningar.Överläggningen var härmed avslutad.